Herr talman! Jag vill bara ge en enda replik till herr, Börjesson i Glömminge. Han sade att de pengar som glasindustrin i dag kommer att få till stöd för sin export är ett socialt bidrag. Det anser jag absolut inte.

Herr talman! Jag vill med anknytning till den beskrivning som herr Fagerlund lämnade om förspelet till den här frågan säga några ord om vad som hände vid 1970 års riksdag, då jag hade tillfälle att delta i den statsutskottsavdelning som behandlade frågan. Jag vill erinra om vad för övrigt redan utskottets ordförande uttalat, att avdelningen tog mycket allvarligt på denna fråga. Innan vi över huvud taget tog upp den till realbehandling i utskottet gjorde vi en studieresa till Småland, där vi på ort och ställe dels besåg tillverkningen på ett par olika bruk, dels hadeingående överläggningar med företrädare för glasindustrin där nere. Detta studiebesök avsatte otvivelaktigt spår vid utskottsbehandlingen. Resultatet i utskottet — som då var, som jag nämnde, statsutskottets femte avdelning — blev att utskottet föreslog en höjning av det av departementschefen begärda anslaget med i runt tal 30 procent. I pengar innebar detta att själva anslaget räknades upp med 300 000 kronor för treårsperioden. Dessutom höjde man anslaget till exportkonsulenten från en beräknad halvtidstjänst till en heltidstjänst, vilket innebar en uppräkning av anslaget för samma tid av tre år med 225 000 kronor. Totalt föreslog alltså utskottet i full enighet en höjning av anslaget utöver departementschefens förslag med 525 000 kronor. Det blev också Jag hade vid det tillfället en känsla av att man var allmänt belåten med resultatet. Det gällde då även herr Hovhammar. Att man nu, innan första försöksåret är avslutat och innan man har sett några resultat av försöksverksamheten, kommer med en begäran om att fördubbla anslaget, kan väl knappast anses vara sakligt riktigt. Vi får väl avvakta försöksperiodens utgång och sedan på basis av vunna erfarenheter pröva frågan på nytt. Jag vill hävda att oavsett vilket ställningstagande vi gör i dag är vi klart positivt inställda till denna branschs framtid och förutsättningar. Med det anförda, herr talman, och med understrykande av den positiva skrivning som utskottet har i frågan ber jag att få meddela att jag kommer att stödja utskottets hemställan vid voteringen.
Herr talman! Det är intressant att konstatera att de som inte vill stödja reservationen trots allt är positiva till frågan. Jag bara beklagar att de inte sträcker sig längre än till att uttala sådana synpunkter. Till vännen Fagerlund skulle jag vilja säga att han nog gör det litet lätt för sig när han lägger skulden för det nuvarande läget på att vi inte fick fram en utredning tillräckligt fort. Det kan måhända bero på att det har gått många dagar sedan herr Fagerlund själv var aktiv inom glashanteringen. Men problemen ligger inte till på det sättet; de är betydligt svårare. Jag har pekat på dem: den hårdnande konkurrensen utifrån, vårt höga kostnadsläge och mycket annat som gör att vi har en svår situation i dag, men inte svårare än att vi gemensamt skall kunna klara ut den. Herr Svanberg säger att 500 000 kronor inte löser alla problem för denna industri. Jag håller med om detta. Det löser inte alla problem, men det skulle verksamt bidra till att vi måhända kunde öka vår glasexport och därmed göra det möjligt att bereda en hel del människor, som i dag har hotet om arbetslöshet svävande över sig, ett bra jobb. Det är vad det hela handlar om, och jag tror att även detta relativt lilla belopp kan göra effekt.

Herr talman! Den partimotion som vi i folkpartiet lagt fram i konsumentfrågorna spänner över ett brett stycke verklighet. Det är ett stort paraply till konsumenternas skydd som vi där spänner upp. Tre hörnstenar vilar våra förslag på: För det första en bättre upplysning. Det betyder ett konsumentverk i stället för den nuvarande uppsplittringen på många organ, där konsumenterna inte vet vart de skall vända sig. Det betyder också en konsumentkatalog till alla hushåll — alltså en broschyr om var man kan få fakta som konsument, var man kan få råd, hur man läser t.ex. en VDN-deklaration osv. Den andra hörnstenen är ett bättre juridiskt skydd. Det behövs enklare förfaranden vid okomplicerade tvistemål, så att konsumenter kan få sin rätt utan att riskera orimliga rättegångskostnader. Det behövs bl.a. också en lagstadgad varuoch tjänstedeklarationsplikt för vissa viktiga områden. För det tredje behövs det en bättre organisation. Lokala konsumentkommittéer och regionala reklamationsnämnder är här viktiga punkter. En annan är utvidgad hemkonsulentverksamhet, åter en annan är en förstärkning av den allmänna reklamationsnämndens ställning. Här bör konsumentverket också nämnas. Ett sådant verk — som skulle omfatta statens institut för konsumentfrågor, statens konsumentråd och varudeklarationsnämnden — skulle bli en centralpunkt för konsumentarbetet i landet. Det skulle utöver förbättrad upplysning betyda en bättre organisation som med större kraft kunde verka till konsumenternas fördel och som själv kunde ta initiativ till lagstiftning och andra åtgärder. Dessa är tre hörnstenar i en riktigare konsumentpolitik: bättre upplysning, bättre juridiskt skydd för konsumenten, bättre konsumentorganisation. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten säger nej. Det är beklagligt därför att förslagen sakligt är väl motiverade. Men det är särskilt beklagligt eftersom vi också vet att det är i de svagaste grupperna i samhället som man har svårast att fungera effektivt som konsument. Glesbygdsbefolkningen har ett mindre och mer svårtillgängligt varusortiment än den övriga befolkningen. De gamla har särskilda servicebehov och krav på speciella produkter, de handikappade likaså. Invandrarna som ännu inte behärskar svenska är en annan eftersatt grupp, som i konsumenthänseende befinner sig i ett motlut. Den upplysning och det stöd som getts har i praktiken mest kommit storstadsbefolkningen och redan konsumentmedvetna personer till del. Det är delvis naturligt att det blir så — till en början. men när man märker det måste speciella insatser göras för att häva den ensidigheten. I linje med vår politiska tradition att stödja eftersatta grupper av olika slag är vi från socialliberalt håll angelägna att driva på för att förverkliga en konsumentpolitik som bättre än nu når ut till landets alla grupper. Utskottsmajoriteten säger till allt detta att frågorna behandlas eller kan beräknas bli behandlade av konsumentutredningen. Vi är inte nöjda med det förhållandet. Utredningens egen tidsplan, och därtill en rimlig remisstid, gör att efter utredningens nästa betänkande kan proposition föreligga först till vårriksdagen 1972. Det betyder att man får vänta med ikraftträdande till 1 juli 1972 eller eventuellt ännu längre på vissa punkter. Vad vi vill är att man genom en deklaration från riksdagen gör en viljeyttring på väsentliga områden av konsumentpolitiken och begär förslag från Kungl. Maj:t. Att dessa förslag ibland kan behöva framläggas i etapper är klart; en finputsning kan ske senare. Men vi vill göra de ändringar och förorda de riktlinjer som i dag är uppenbart lämpliga och till konsumenternas gagn. Är detta inte att föregripa en utredning, kan det sägas — som det också sades av socialdemokrater i utskottet. Jo, i viss mån är det så. Och det ville de inte vara med om. Men är det inte det socialdemokratin då och då gör själv, när det passar den? En reklamutredning sitter. Ändå kastar regeringen fram ett förslag om annonsskatt, diskriminerande mellan de olika tidningsoch tidskriftstyperna. När det gäller att lägga skatt på pressen, då kan man föregripa en utredning hur snabbt som helst. Men när det gäller att stödja konsumenter med effektiv information, bättre juridisk ställning och en slagkraftigare organisation till hjälp, då säger man nej. Man säger alltså nej till våra förslag, som i korthet gäller följande: 3.

Detta är de viktiga förslag och synpunkter vi för fram. Herr talman! Det principiella argumentet att en utredning sitter håller inte, som jag nyss visade. I själva verket vänder socialdemokraterna argumentkappan efter vinden. Anses en sak oviktig — ja, då hindrar en utredning. Är den viktig — då är en utredning inget hinder. Det hela visar bara att konsumentpolitiken tydligen upplevs som mindre viktig än t.ex. en annonsskattepålaga. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 3, 4 och 5.

Herr talman! Under punkten 14 i näringsutskottets betänkande nr 3 har behandlats motionen 1094, vilken tar upp frågan om de lokala konsumentkommittéerna. Till betänkandet finns fogad en reservation i vilken yrkas bifall till denna motions krav på att de lokala konsumentkommittéerna skall utses på samma sätt som andra kommunala nämnder och styrelser. Att de lokala konsumentkommittéerna har en funktion att fylla har visats inte minst genom ökningen av det antal ärenden som behandlats av de försöksvis inrättade kommittéer som nu arbetat ett par år. För den enskilde konsumenten är det betydelsefullt att kunna vända sig till någon inte alltför avlägsen person eller instans och få hjälp med olika problem. Det kan gälla avtalsvillkor, reklamationer eller tveksamhet vid inköp av kapitalvaror. Vi anser det vara viktigt att dessa kommittéer får den auktorisation som en fast förankring i den kommunala verksamheten innebär. På det sättet kan också garanti skapas för att representationen i kommittéerna blir allsidig. Det allt starkare kravet på ett ökat konsumentinflytande i vad gäller den kommunala verksamheten innebär också ökade uppgifter för dessa kommittéer. Inflytandet gäller såväl planfrågor inom kommunen som uppbyggnaden av olika servicefunktioner. Det kan t.ex. gälla butiksetablering, skoloch daghemsbyggen eller utformningen av fritidsområden. Uppgifter kommer med all säkerhet inte att saknas. Beklagligt är det dock att konstatera att reservanterna i sin motivering i reservationen 3 gjort ett förhastat uttalande.

Det är därför anmärkningsvärt att reservanterna här utan vidare förutsätter att konsumentkommittéernas uppgifter skall knytas till något som ännu inte finns annat än omnämnt i en lägesrapport utgiven av den sittande konsumentutredningen. Risk finns i stället att just bildandet av ett statligt konsumentverk kan komma att undergräva konsumenternas möjligheter att själva påverka utvecklingen. Talet om en aktiv konsumentupplysning har blivit allt svagare, och det må förlåtas mig om jag misstänker att man låtit den låten tystna för att bättre kunna motivera att ett statligt verk skall träda in och fatta avgörande beslut såväl om våra behov som om vilka varor som skall produceras för att tillfredsställa desamma. Herr talman! När jag nu yrkar bifall till reservationen 3 vid punkten 14 vill jag samtidigt beklaga att reservanterna i sin skrivning kommit att spekulera i framtida politiska ställningstaganden. Jag vill därtill, herr talman, yrka bifall till reservationen 4 vid punkten 14 med de motiveringar som framförts i reservationen.

Herr talman! Den tävlan i intresse för konsumentfrågor som här visats upp är ganska opåkallad. Jag tror att vi alla är mycket intresserade av dessa frågor, och inte minst statsmakterna. Det visar de pågående utredningarna. Jag kan peka på konsumentutredningen, de sakkunniga rörande lagstiftningen om köp av lös egendom och generalklausulutredningen. Allt detta visar att dessa frågor är föremål för uppmärksamhet. De flesta av de frågor som tas upp i reservationerna här behandlas emellertid just av konsumentutredningen, och det är för utskottet och säkerligen även för motionärer och reservanter bekant att denna utredning väntas komma med förslag under våren 1971. Det mesta av det som yrkas här är sådant som läckt från utredningen. Man vet vad den kommer att föreslå och då motionerar man om dessa populära ting. Herr Möller i Göteborg säger att socialdemokraterna handlar som de vill — ibland är utredningar bra att ha, ibland är de inte så bra att ha. Låt mig säga att jag inte tror att socialdemokraterna handlar på det sätt som herr Möller gör, då han i sina motioner endast tar till uppslag sådana saker som han lyckats luska ut att en utredning kommer att föreslå under våren. Ett sådant sätt att handla finner utskottet ganska litet värt, och därför yrkar jag bifall till utskottets förslag. Må herr Möller hitta bättre motionsuppslag än att begära att vi skall låsa oss för sådant som en utredning kommer att föreslå i vår.

Herr talman! Motionen 80 är ju en partimotion och inte min egen — den är alltså t.o.m. ännu bättre, herr Svanberg. Jag fick inget motargument mot det förhållandet, att fastän socialdemokraterna ibland mycket snabbt bryter en utrednings arbete såsom i fråga om annonsskatten vill de inte göra det i fråga om konsumentpolitiken — det är viktigt att slå fast den saken. Konsumentutredningen kommer att framlägga ett betänkande — det blir inte utredningens sista — troligen i maj. Men en hel del frågor tas inte upp i denna utredning. Jag har låtit riksdagens upplysningstjänst kontrollera hur det ligger till därvidlag. Enligt det besked som jag har fått tar man inte ställning till vissa punkter. Vi kan se på detta i samband med utskottsmajoritetens utlåtande. Där missköter majoriteten sig. Den skriver: ”Vid sin prövning av de statliga konsumentorganens uppgifter och organisation behandlar konsumentutredningen givetvis även reklamationsnämnden. Utskottet avstyrker därför — — —”, och så avstyrker man motionen om regionala reklamationsnämnder. Men, herr talman, riksdagens upplysningstjänst slår fast i ett yttrande denna månad om konsumentutredningen: ”Bestämmelser för prisangivelser har av utredningen lämnats åsido med hänvisning till prisoch kartellnämndens nyligen inledda kampanj på området. Inte heller reklamationsfrågorna har prövats närmare av utredningen.” Det kan man kalla för en piruett. Utskottsmajoriteten avstyrker ett förslag gällande reklamationsfrågor därför att det ”givetvis” behandlas av konsumentutredningen — som emellertid inte behandlar förslaget utan har skjutit det på framtiden. Herr Svanberg nämnde i sitt anförande köplagsakkunniga. De håller på minst hela 1971, kan vi läsa i riksdagsberättelsen. Han nämnde också generalklausulutredningen. Även den pågår hela 1971. Vi vet alla vad det betyder — det kan ta mycket lång tid innan den blir klar. Det var inte heller så länge sedan den senare utredningen tillsattes. Nej, jag kan helt enkelt konstatera att inställningen är att om man vill ha en puff framåt för en sak går man från socialdemokratiskt håll med på det, om man t.o.m. vill puffa innan en utredning är färdig kan man göra det ibland, men ibland — som i denna fråga — passar det inte alls. Det är en attityd av ”vad far gör är alltid rätt”. Eller om man nu i könsrollsdebattens berättigade klimat skall säga att ”vad mor gör är alltid rätt”! Det är inte på det sättet som vi har velat se denna sak. Vi har tagit upp en mängd frågor av vilka en del nu inte alls behandlas av konsumentutredningen. Jag har fler informationer på den punkten om sådana efterlyses.

Herr talman! Jag finner fortfarande väldigt liten anledning att gå in på detaljspörsmålen, men jag skall ge herr Möller i Göteborg ett råd. Han tvekade om huruvida det var far eller mor som gjorde rätt. Hans argument är så pass gamla att jag föreslår att han talar om farmor.

Herr talman! Även jag vill helt allmänt instämma i herr Börjessons i Bidrag till Svenska Glömminge synpunkter, och jag skall här bara göra en konkretisering av — turisttrafikförbunde allmänna synpunkter som jag har på dessa problem. det Vi är väl överens om att Svenska turisttrafikförbundet behöver pengar för att klara sina uppgifter. Det skiljer 1 miljon kronor mellan våra förslag, och för de pengarna kan man göra ganska mycket. För det första blir underskottet i vår turistbalans allt större. Det beräknas i dag vara 2 miljarder kronor. Det gäller verkligen att minska det underskottet. För det andra gäller det att stimulera den inhemska turismen och därigenom ta vara på det kapital som är investerat i privat och allmän turistservice i vårt land. Turistnäringen har det nu mycket besvärligt. Vi behöver bara se på den stora överkapacitet som för närvarande finns i våra hotellkedjor och vid alla andra anläggningar. Standarden där är mycket förnämlig, men kapaciteten är inte utnyttjad i tillräcklig grad. Det är dålig ekonomi att ha det på det sättet. För det tredje ingår det i våra regionalpolitiska strävanden att ge glesbygderna bättre existensmöjligheter. Det är en mycket viktig sak. I det arbete som vi där bedriver ingår också att för glesbygdens skull skapa utrymme för de existensmöjligheterna på turismens område. För det fjärde måste den tyvärr ganska lilla turistström som kommer till vårt land erbjudas sådan service att vi stimulerar turisterna till förnyade besök och förstärker resandeströmmen. För det femte är Sveriges anseende utåt också beroende av vår marknadsföring, och i dag fordras det min själ att vi har en ordentlig marknadsföring! Man har en känsla av att Sverige liksom står vid sidan om i olika sammanhang. Det skall vår marknadsföring förbättra. För det sjätte tillhör jag inte dem som vill leka exklusiv statsmedborgare i kungariket Sverige och i nåder se turister från andra länder komma hit. Om vi skall kunna tala om att Sverige är ett land med hög standard är det vår skyldighet att erbjuda besökare som kommer till vårt land en så förnämlig service som möjligt. Vi ställer i det avseendet krav på andra länder; vi skall ställa samma krav på oss själva. Utöver det anförda skulle en rad andra skäl också kunna andragas på samma tema, men jag skall avstå från det. Vad gäller det anslag till Svenska turisttrafikförbundet som utskottet har tillstyrkt är det som vi vet av en storleksordning, som tvingar förbundet att skära ned en del av sin verksamhet. Det s.k. tillägget är i huvudsak bara en omföringspost. Det är i och för sig ganska märkvärdigt att så sker i dag, 1971, när statsutskottet i sitt utlåtande nr 10 år 1970 sade klart ifrån att detta skall göras i en positiv anda och föreslog riksdagen att som sin mening ge detta till känna. Då tar man upp hela denna problemställning, och så blir resultatet i stället en försämrad service i detta avseende. Mot den bakgrunden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 6.
Herr talman! Vi tycks ju alla vara överens om turismens vikt och betydelse både för vårt land och för vårt folk. icke mindre än fem motioner med partibeteckningarna fp, c, m och s har avlämnats i det ärende som nu ligger på riksdagens bord för behandling. Alla är dessutom positiva till själva sakfrågan, dvs. till stöd åt turismen.

Det som däremot kan bli bekymmersamt är att utredningen har fått så stora och tidskrävande uppgifter att risk finns att det kan dröja alltför länge innan exempelvis Gotland och Öland och de sydöstra trakterna av vårt land över huvud taget kommer in i fokus för utredningens bedömning. Därmed kan viktiga värden gå till spillo innan åtgärder vidtas just i dessa områden, som ur svensk turistsynpunkt är synnerligen viktiga. Vad som däremot sägs om behovet av ytterligare förstärkning av Svenska turisttrafikförbundet för att dels kunna genomföra den s.k. Sverige Nu-kampanjen, dels kunna fortsätta med de utlandskampanajer som förbundet började med för några år sedan, är något mer förbryllande. Departementschefen anför i propositionen att kampanjen Sverige Nu bör fortsätta under åren 1971 och 1972. Inte heller utskottet anför någon avvikande mening på den punkten. Handelsministern har ju dessutom i ett interpellationssvar just i dag bekräftat denna sin uppfattning. Men när man så kommer fram till frågan om att finansiera dessa kampanjer, då anser sig varken departementschefen eller utskottet kunna vara med längre. Förbundet föreslås få en ökning av 50 000 kronor för det kommande budgetåret. Det innebär i runt tal 1 procent på förbundets tillgängliga operativa medel. Och detta skall räcka till att klara alla de kostnadsökningar förbundet måste vidkännas. här har man ju inte någon automatisk möjlighet att klara löneökningar och motsvarande kostnadsökningar. När man då kommer fram till frågan om finansiering av dessa önskvärda kampanjer så säger såväl departementschefen som utskottet att turistnäringen bör ta en ökande andel av kampanjens finansiering. Vi har tidigare i dag behandlat den aspekten på frågan, men jag måste ändå upprepa frågan: Hur är detta möjligt i det läge turistnäringen nu befinner sig? Det är verkligen för mig svårt att förstå. Därtill kommer att en inte ringa del av turistnäringens bidrag till Sverige Nu-kampanjen kommer från regionala turistorganisationer, och dessa får ju till väsentlig del sina pengar från landsting och primärkommuner. År 1970 t.ex. fick Svenska turisttrafikförbundet 600 000 kronor i statliga medel. I övriga medel inflöt 507 230 kronor. Av dessa 507 230 kronor kom inte mindre än 263 500 från regionala turisttrafikförbund, dvs. till mycket stor del just från landsting och primärkommuner. övriga turistintressenter satsade Nr 52 186 700 kronor och övriga intressenter över huvud taget 57 030 kronor. Det blir således bara, menar jag, att överföra en del av kostnaderna från staten till landstingen och primärkommunerna. ASS Länna. Andra intressenter skulle kunna nämnas i detta sammanhang, exem = Bidrag till Svenska pelvis SJ som också stödjer denna kampanj.

Förbundet kan självfallet bli tvingat att avskeda en viss del av sin personal. Men samtidigt sägs från statens sida — och staten är ändå den väsentliga finansiären av förbundets verksamhet — att det är angeläget att kampanjerna fortsätter. Jag kan inte se att den här ekvationen riktigt går ihop. Handelsministern anförde tidigare i dag i sitt svar på min interpellation: ”Det finns också skäl att erinra om att en speciell kampanj startade i fjol för att svenskarna skall utnyttja det egna landets turistresurser bättre. De av interpellanterna berörda anläggningarna torde dra stor nytta av denna kampanj, eftersom de nästan uteslutande är beroende av den svenska marknaden. I årets statsverksproposition förordar jag att kampanjen skall omfatta tre år. Den sammanlagda statliga insatsen” — dvs. för alla tre åren — ”blir 1,4 miljoner kronor. Jag hoppas att turistnäringens företag och organisationer kraftfullt samverkar i kampanjen som bedrivs av Turisttrafikförbundet. Jag tror att de berörda företagens framtid i hög grad är beroende av att deras tjänster marknadsförs på ett bättre sätt än hittills.” Herr talman! Om riksdagens majoritet ändå går på utskottets linje och inte beviljar de ytterligare medel som reservanterna förordar, kan jag för min del inte tolka det på annat sätt än att vi inte är intresserade av att utveckla turismen i vårt land. Jag tror inte att vare sig handelsministern eller utskottets herr ordförande vill motsäga mig på den punkten. Jag ber slutligen att få yrka bifall till reservationen 6 vid punkten 18 i näringsutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Med anledning av vad den sista ärade talaren slutade sitt anförande med vill jag först säga att detta är en något för pessimistisk synpunkt. Jag tror inte att utskottets förslag, som innebär ett tillstyrkande av propositionen, tyder på att man inte är intresserad av turismen eller att man på något sätt är beredd att rusta ned. Jag vill också peka på att det just nu pågår ett par utredningar, som sysslar med dessa problem på ett mycket intensivt sätt, nämligen de sakkunniga för planering av turistanläggningar och friluftsområden och — i synnerhet gäller detta den senare reservationen — glesbygdsutredningen. Jag vill framhålla att det här förefinns ett intresse och att just Svenska turisttrafikförbundet får 95 procent av sina utgifter täckta genom medel 121 från staten. Det visar väl att statsmakterna inte är särskilt negativa till turismen. Att sedan anslaget i år är ungefär detsamma som i fjol är helt riktigt. Man menar att ungefär samma verksamhet kan bedrivas i det nuvarande budgetpolitiska läget som förra året. Låt mig helt generellt säga att det självklart går att göra av med en miljon kronor till här. Man skulle t.o.m. säkerligen kunna använda pengarna på ett relativt vettigt sätt. På många punkter i årets budget fanns det kanske anledning att ge 1, 2 eller 3 miljoner kronor till, men regeringen har gjort en prioritering av tillgängliga resurser. Jag finner inte att man kan peka på just detta såsom den absolut väsentligaste punkten där man kan ändra prioriteringen. Man talar särskilt om Sverige Nu-kampanjen i utlandet, som i och för sig är väldigt värdefull. Den är avsedd att fortsätta också nästa år, men man förutsätter där att turistnäringen står för en ökad andel av kostnaderna. För 1971 finns 400 000 kronor i fondmedel. För 1972 beräknar man att det bara finns 100 000 kronor kvar, och därför tar man upp 300000 kronor över budgeten. Det innebär ungefär samma verksamhet. Utskottets motiv för att tillstyrka propositionen är att det har skett en väsentlig förstärkning här av resurserna för Svenska turisttrafikförbundet under senare år. Verksamheten är rätt omfattande. I nuvarande budgetläge finner vi inte anledning att plussa på med ytterligare en miljon kronor. I ett annat budgetläge kan frågan säkerligen tas upp på nytt. Vad sedan gäller den senare reservationen, vari begärs att vissa motioner överlämnas till den sittande utredningen, vill jag betyga att det i dessa motioner finns flera väsentliga synpunkter. När det gäller vår turistbalans är det inte bara fråga om att vi skall få flera utlänningar att besöka Sverige. Lika viktigt är det ju att flera svenskar väljer att semestra hemma i Sverige i stället för att åka utomlands, därför att det inte finns turistanläggningar här. I det sammanhanget finns en del tänkvärda tankar. Jag vill beträffande denna fråga hänvisa till vad utskottet skriver i sitt betänkande: ”Utskottet har inhämtat att de frågor som tas upp i motionen redan är föremål för de sakkunnigas uppmärksamhet.” Vi anser det därför vara en överloppsgärning att överlämna dessa motioner, även om de tar upp väsentliga ting, eftersom utredningen redan sysslar med dessa saker.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
Herr talman! Det är någonting som inte stämmer i resonemanget från utskottets ärade ordförande. För det första är detta en produktiv investering. För det andra har utskottets ordförande ju erkänt att vår svenska ekonomi är synnerligen svag. Riksdagen — och nu ber jag att få läsa in detta i kammarens protokoll — uttalade i statsutskottets utlåtande ”Utskottet finner det angeläget att inlandsturismen stimuleras och fäster stort avseende vid att den av turisttrafikförbundet inledda kampanjen målmedvetet genomförs och fullföljs. — — — Enligt vad utskottet erfarit kommer Kungl. Maj:t sedanigångsättningen av årets kampanj och den mer detaljerade uppläggningen av densamma kan bedömas att pröva frågan om bidrag för en fortsättning av kampanjen, Det har upplysts att medel från handelsoch sjöfartsfonden skall kunna disponeras för ändamålet. I detta sammanhang vill utskottet framhålla att något omedelbart utslagsgivande resultat av den nyligen inledda kampanjen knappast är att vänta. Utskottet delar således helt motionärernas uppfattning att en kampanj av detta slag bör slås ut över flera år för att få avsedd effekt. Utskottet förutsätter att Kungl. Maj:ts kommande prövning av ärendet görs i en positiv anda och föreslår att riksdagen som sin mening ger detta till känna för Kungl. Maj:t.” Och vad är det som har hänt, herr talman? Jo, man har i verkligheten minskat anslaget på grund av den omkostnadsökning som skett. Man kan alltså inte fullfölja Sverige Nu-kampanjen såsom riksdagen föregående år har förutsatt.
Herr talman! Herr Svanberg säger att han inte kan se att det finns någon anledning att bedöma detta som en nedrustning och att det föreslagna anslaget skulle vara acceptabelt. Det är mycket ssvårt att förstå det resonemanget att han säger dels att han är positivt inställd, dels att det, när det gäller möjligheterna för det förbund som har fått uppdraget att genomföra kampanjen, är acceptabelt med en höjning av totalt 50 000 kronor för ett helt budgetår. Och det gäller förbundet i dess helhet med en budget på ca 5 miljoner kronor. Sedan säger herr Svanberg: Det går att göra av med pengar, med 1 miljon till. Det är inte närmast fråga om bara att göra av med pengar, det är fråga om att kunna genomföra den plan som vi önskar skall genomföras. Då fordras dessa pengar — så enkelt anser jag det vara. 400 000 kronor i anslag, det är samma summa som föregående år, sades det. Ja, det är samma summa, men man kan ändå inte under 1972 få lika mycket utfört för 400 000 kronor som man fick under 1971. Så är det absolut! Utskottets ordförande sade till sist: Vi har gått på regeringens linje, därför att förbundet har fått en verksam förstärkning under senare år. Ja, det är riktigt, men förstärkningen avser att med hjälp av dessa punktinsatser, dels ”Sverige Nu”-kampanjen och dels en fortsättning av utlandskampanjerna, ge det stöd som just för närvarande anses synnerligen behövligt för svenskt turistliv. Då kan man inte säga att det i och för sig är en verksam förstärkning. De medel som givits på detta sätt är sådana som ställts till förfogande för ett särskilt uppdrag. Därför har jag fortfarande mycket svårt att förstå utskottets majoritet i detta sammanhang och jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Det finns i sak inte mycket att tillägga i detta sammanhang. Jag vill dock säga till vännen Lothigius att jag inte i och med detta har erkänt att Sverige har en urusel ekonomi, utan jag har sagt att vi har ett budgetläge som är ansträngt. Jag har i denna kammare varken hört eller sett att herr Lothigius har föreslagit några ökningar av statens inkomster genom nya skatter eller något sådant, vilket det är fråga om. Vi har en summa pengar att röra oss med, och de pengarna har fördelats i en budget. Skall vi göra av med mer pengar skall vi skaffa fram dem också. Mer än så sade jag inte om Sveriges dåliga ekonomi. Sedan har herrarna mycket svårt att förstå vad utskottet anfört och vad jag säger. Det är väl ändå så att denna kampanj fortsätter. Jag vill citera direkt ur statsverkspropositionen, där denna kampanj behandlas. Handelsministern anför: ”Jag anser liksom förbundet att kampanjen bör fortsätta under åren 1971 och 1972 men förutsätter att turistnäringen tar en ökande andel av kampanjens finansiering. För år 1971 har 400 000 kronor anslagits av fondmedel. För en fortsättning under år 1972 kan endast 100 000 kronor anslås av fondmedel. En medelsanvisning över riksstaten blir nödvändig. Jag beräknar 300 000 kronor härför.” Man fullföljer alltså denna kampanj. Det är väl riktigt att man inte utökar den. Man kan inte få alla de pengar man behöver. Jag sade att man kan göra av med 1 miljon kronor, jag sade t.o.m. att man säkerligen kan använda dem på ett vettigt sätt. Men det är här som på så många andra punkter: Vi har en stram budget i år och det här är ett av områdena som berörs därav. Det här är inte att skrota ned någonting, det är att fullfölja en kampanj som påbörjats — och fullfölja den inom den begränsade ram vi har. Mer gäller det inte i detta fall. Det är inte någon fientlighet mot turismen. Kom ihåg att Turisttrafikförbundet ändå får 95 procent av sina kostnader täckta av staten. Det finns fler intressenter!
Herr talman! Jag vill bara anmäla till utskottets ordförande att jag förra veckan föreslog en prutning med 114 miljoner kronor. Jag har alltså god täckning för denna miljon.
Herr talman! Vi har inte svårt att förstå vad herr Svanberg säger. Måhända blir det något svårare att förstå vad herr Svanberg menar, när han samtidigt säger att han vill stödja en sak men inte vill ge tillräckliga medel. På den punkten är det litet svårare att förstå herr Svanberg.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Ekinge att jag i regel menar vad jag säger. Det gör jag i det här fallet också. Märkvärdigare är det inte. Om riksdagen hade tagit det där förslaget om en prutning på 114 miljoner kronor, herr Lothigius, då hade vi varit i ett annat läge i dag. Nu är det inte så, utan de 114 miljonerna utgår. Följaktligen har vi inte någon miljon fri till detta.

Herr talman! När man läser rubriken till detta betänkande — skattemotsvarigheten för postbanken — tycker man väl att ärendet ser mycket speciellt ut, men i själva verket har frågan viktiga principiella aspekter. Det gäller så betydelsefulla saker som konkurrenslikställighet mellan olika företagsformer och fördelningen av skatteinkomster mellan stat och kommun. Av näringsutskottets recit ser man att det i propositionen, som lades fram för två år sedan, så vackert hette att man eftersträvade att i görligaste mån skapa konkurrenslikställighet mellan postbanken och andra kreditinstitut. När nu intentionerna var så goda, hade det enklaste varit att låta bli en särlagstiftning. När man dessutom konstaterar att favören inte har någon som helst praktisk betydelse, helt enkelt därför att postbanken kan beräknas ha så stora avskrivningsmöjligheter att några beskattningsbara vinster inte kommer att visas under de närmaste åren, framstår det väl som ett ytterligare skäl emot en särlagstiftning. Den ter sig då helt onödig. Ännu ett skäl för det påståendet har förresten kommit till i år, när utskottet upplyser att postbankens skattevillkor kommer att prövas på nytt under vad man kallar övergångstiden. Det betyder att man stiftar en lag som man förklarar sakna betydelse under en övergångstid, uppskattad till åtminstone fem år, och som man är inställd på att ändra innan övergångstiden är slut. Det talas ibland om akademiska diskussioner. Här har vi ett exempel på en lagstiftning utan någon som helst praktisk innebörd. Sådant bör man väl ändå undvika. Lagboken är tjock nog sådan som den är. Nu kan det ju frågas varför man attackerar en lagstiftning som tydligen aldrig kommer att tillämpas. Mitt svar är att det kanske kan befaras att man nu när frågan saknar reell betydelse smyger på riksdagen en lagstiftning, som innebär att kommunerna missgynnas vid fördelningen av inkomst av skatt. Sådana tendenser har vi sett i andra sammanhang. Vi känner dem från beskattningen av de statliga premieobligationslånen och vi känner dem senast från Strängaspelet. Det är allt skäl att vara observant på den punkten. Inte minst av den anledningen, herr talman, finner jag de synpunkter beaktansvärda som framförts i reservationen, till vilken jag nu ber att få yrka bifall.

Herr talman! Det är nu tredje gången som riksdagen diskuterar skattemotsvarigheten för postbanken. Om detta börjar bli en smula tradigt så är det inte mitt fel, det är i stället motionärernas och reservanternas fel.

Detta klargjordes ju också ganska tydligt redan 1969 när proposition nr 158 behandlades av riksdagen. Det sades då ifrån i debatten, att även om de skatteregler som gäller för andra banker vore tillämpliga på postbanken, så skulle inte skyldighet för postbanken att betala kommunalskatt föreligga. Vidare talade vi då om att den närmare skattemässiga behandlingen av postbanken skulle tas upp i samband med att regeringen tog ställning till vad affärsverksutredningen föreslagit i fråga om de affärsdrivande verken. Vi tyckte då — och tycker det fortfarande — att det åtminstone för tillfället är ganska meningslöst att diskutera om postbanken skall betala kommunal skatt eller inte. Föreligger inte enligt gällande regler underlag för skattskyldighet för uppkommen vinst, då blir ju — som herr Regnéll sade — debatten i högsta grad akademisk. Med all säkerhet kommer Kungl. Maj:t att före 1975, som i detta fall är den aktuella tidpunkten, lägga fram förslag med anledning av affärsverksutredningen. Tilltalar då inte propositionens förslag vissa riksdagsledamöter, så finns det i det läget anledning att motionera. Dessutom kan man tillägga, att den Wärnbergska utredningen — som gör en översyn av företagsbeskattningen — kan komma med förslag som även i detta fall kan innebära förändringar. Jag tycker att man både bland motionärer och reservanter måste lugna ner sig litet grand. För dagen anser jag alltså att motionen 1065 bör avslås. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 4.

Herr talman! Herr Rask bekräftade på punkt efter punkt vad jag hade sagt: att den säregna lagstiftning som man genomfört saknar reell betydelse. Den har saknat reell betydelse under de två år som den varit i kraft, och allt talar för att den kommer att sakna reell betydelse minst tre år framåt i tiden. Herr Rask begagnade en formulering som använts också vid tidigare tillfällen när denna sak diskuterats, nämligen att det var meningslöst att debattera. Vad som varit meningslöst i detta ärende har väl varit att över huvud taget komma med en särlagstiftning, som saknar reell betydelse och som dessutom lider av väsentliga principiella brister. Herr Rask började med att säga att det varit något tjatigt att motionärerna återkommit. Det är inte vi som dragit upp debatten. Debatten uppkom genom det orimliga förslaget till en särlagstiftning utan praktisk betydelse. Att sådant observeras av oppositionen inom riksdagen och att man återkommer med sina synpunkter år från år tycker jag är ganska självklart.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 5 behandlas tre motioner med krav på en utvidgning av rätten för företag att erhålla återlån av avgifter som erlagts till allmänna pensionsfonden. Flera gånger tidigare har liknande krav framställts, nämligen att de mindre företagen skulle få ackumulerade möjligheter att återlåna inbetalda avgifter. Det är säkert angeläget nu, när de mindre företagen har så besvärligt på kreditmarknaden, att de ges vidgade möjligheter till återlån från den allmänna pensionsfonden.

Den mindre industrins andel av utlåningen till hela industrisektorn sjönk därmed från 25,6 till 24,6 procent. Till största delen berodde detta på att företag med mindre än 26 anställda minskade sin andel från 15,2 till 14,6 procent.” I den allmänna debatten om de mindre företagens kreditproblem har ju dessa företags trängda läge ofta framhållits, framför allt under de hårda kreditrestriktioner som nu råder. Även om viss lättnad har inträtt, har man besvärligt i det avseendet.

Utskottsmajoriteten har inte velat tillstyrka motionerna utan har avstyrkt dem. Utskottet säger: ”En av uppgifterna för 1968 års kapitalmarknadsutredning är, såsom framgår av dess ovan refererade direktiv, att granska systemet med återlån från allmänna pensionsfonden. Därvid skall förutsättningslöst prövas om återlånesystemet bör bibehållas. Om utredningen anser detta skall den också överväga vilka villkor som bör gälla för denna utlåningsform.” Utskottet hänvisar alltså till utredningen. Det finner med anledning av den sittande utredningen inte skäl att bifalla motionerna. Men det är alldeles uppenbart att de återlån som sker från tredje fondstyrelsen är av mycket ringa omfattning, och de mindre företagen har mycket små möjligheter att på ett något så när rimligt sätt klara av sin kreditförsörjning. AP-fonden har i stort sett ensam svarat för den ökade långivningen på kreditmarknaden. Näringslivets andel av kreditgivningen har emellertid varit oförändrad. Detta innebär att denna sektor fått sin andel minskad, och minskningen faller på återlån och framför allt på lån som affärsbankerna förmedlat. Denna utveckling kan knappast bero på att återlånen blivit mindre efterfrågade. Det verkar mindre troligt med vetskap om de hårda kreditrestriktionerna som varit och är rådande. Herr talman! Med det anförda får jag yrka bifall till den reservation som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 5.

Herr talman!

Vårt resonemang sammanfaller givetvis med vad herr Andersson i Örebro anförde. Den ekonomiska utvecklingen i vårt land har klart utvisat att företagen — inte minst mindre och medelstora — måste utnyttja alla vägar som finns för att tillföra företagen kapital. Det gäller även de s.k. personalintensiva företagen, där villkoret för fortsatt drift är att investeringen i maskiner och inventarier är mycket omfattande. Dessa enligt vår uppfattning mycket nödvändiga investeringar kräver också stora engångsinsatser av kapital. Det gäller i första hand moderna Nr 52 maskiner för tillverkningsföretag, men jag vill också påminna om att det inte enbart rör sig om dem som fabricerar varor, utan det gäller även Fredagen den - a z 26 mars 1971 detaljhandeln, bl.a. för inventarier. dr LA En möjlighet till krediter är återlånerätten i AP-fonderna. Nuvarande Ändrade regler regler gör denna återlånerätt i praktiken till en fiktion för de mindre och = för återlån från allmedelstora företagen. männa pensions I reservationen föreslås därför att återlånerätten skulle ackumuleras fonden under en femårsperiod och omfatta 75 procent av de inbetalda avgifterna. Ett bifall till reservationen innebär därför en liten men ändå förbättring i egenföretagarens för närvarande svåra kreditsituation, en kreditsituation som gjort att många företag — även välskötta sådana — måst läggas ner, och en hel del har gått i konkurs. Dessa siffror återspeglar sig väl också i de tilltagande arbetslöshetssiffrorna. Herr talman! Utskottet hänvisar i sitt avstyrkande till den pågående kapitalmarknadsutredningen. Frågan är väl då: Skall man avvakta utredningens betänkande, remissförfarandet och regeringspropositionen även i denna angelägenhet? I så fall torde det inte ske någon förändring inom den närmaste låt mig säga femårsperioden. Kan vi vänta så länge? Har vi råd att vänta så länge? Kan företagen vänta så länge? Kreditutrymmet behövs i dag mer än väl för egenföretagen. Enligt motionärernas uppfattning är frågan inte av den storleksordningen för samhällsekonomin att man behöver avvakta den mycket omfattande statliga utredningen. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Återlånerätten från AP-fonderna är en gammal bekant här i riksdagen. Som ny ledamot slås jag främst av den låsning som jag tycker har funnits och präglat debatten på detta område under hela 1960-talet — ja, egentligen ända sedan 1957 års pensionskommitté anförde betänkligheter mot återlånerättens vara över huvud taget. Samma tveksamhet finns med i kapitalmarknadsutredningens direktiv. Ett av skälen till betänkligheterna mot återlånerätten hänför sig till att man därigenom riskerar att få en irrationell kreditfördelning, säger man. Bl. a. menar man att de arbetskraftsintensiva företagen gynnas framför de kapitalintensiva. Det är enligt min uppfattning i och för sig en korrekt invändning, men den har ingen generell tillämplighet. Den gäller företrädesvis inom samma bransch. När företagen där har olika rationaliseringsgrad och utvecklingsnivå kan en sådan invändning ha en viss relevans. Men annars är branscherna, de olika näringsgrenarna, olika långt komna från teknisk synpunkt utan att vi fördenskull definitivt dömer ut vissa av dem — i varje fall är mycket få beredda att göra det i kategoriska uttalanden. Därför är det för mig naturligt att se återlånemöjligheten från AP-fonden som en del i den totala kreditoch kapitalmarknadssituationen. Vi vet — det går att belägga med statistik — att de mindre företagen har speciella svårigheter att hävda sig inte minst gentemot de större företagen, när ramarna blir snävare, dvs. i kreditåtstramningstider. Vi har 131 ju mer och mer kommit att använda penningpolitiska medel för att få stopp på inflationen. Det innebär alltså att de små företagen efter hand har drabbats alltmer av dessa snäva ramar. De större företagen har vissa försteg på kreditmarknaden. De har fastare bankförbindelser, större säkerheter att ställa osv. Till detta kommer också att de mindre företagen ofta har behov av en större extern finansiering. De mindre företagen drabbas alltså speciellt hårt av den typ av ekonomisk politik som vi har bedrivit här i landet under senare år. Jag anser därför att det i mycket är en fråga om att få till stånd en bättre fördelning också mellan olika företagskategorier, olika företagsstorlekar. De nu gällande reglerna är utformade på det sättet att de inte är anpassade till det mindre företagets situation. Jag vill alltså hävda att med tanke på den situation som de mindre företagen har allmänt sett på kreditmarknaden borde det vara rimligt att de snarast favoriseras, inte diskrimineras, när det gäller AP-fondslån. Det gäller ju ändå inte så särskilt stora belopp för deras vidkommande. Detta ser man också på dagens användning av AP-fonderna. Det är de stora företagen — i första hand de med över 500 anställda — som har kunnat utnyttja de här fonderna.

Då skulle de kunna få större effekt. Naturligtvis är det glädjande för mig som motionär att se att reservanterna har gått på linjen med den här begränsningen. Det markerar alltså, som jag ser det, insikten om att det är en skev fördelning också mellan olika företagskategorier, som det finns anledning att se på. När mindre företag, i och för sig livskraftiga på sikt, måste slå igen i kreditåtstramningstider minskar det sysselsättningen och försvagar differentieringen å arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att man för in också andra argument än bara de rent företagsekonomiska när man bedömer de mindre företagens möjligheter i vårt land i framtiden. Konkurserna under senare tid talar sitt tydliga språk om att vi är på fel väg, när även livskraftiga mindre företag drabbas.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

Herr talman! Jag tror inte att det skulle innebära några större svårigheter om man vidgade återlånerätten. Här gäller det, som tidigare anförts i debatten, de mindre och medelstora företagen med upp till 500 anställda. Skulle man avvakta utredningens resultat, skulle det innebära att man i många år får vänta på att hela utredningsoch remissförfarandet blir klart. Som jag tidigare sade är det angeläget att man får en ändring till stånd. Jag tror inte heller att räntabiliteten på något sätt skulle bli sämre för AP-fonden om dessa pengar kunde slussas ut till företagsamhet. Det var ju trots allt meningen, när återlånerätten infördes, att den skulle få en hygglig räntabilitet, och det får den bäst när den kommer ut i företagsamheten.
Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona sade att personalintensiva företag skulle komma att favoriseras med vårt förslag och att det inte i alla lägen skulle vara klokt. Jag betonade ungefär samma sak, men jag lade också till att såsom återlånereglerna i dag är utformade innebär de en storleksfavorisering därför att de små inte kan utnyttja återlånen, en storleksfavorisering utan att man fördenskull har några garantier för rationalitet i just dessa större företag. På samma sätt som herr Andersson i Örebro vill jag påpeka att förändringen i återlånerätten är, såsom reservationen är skriven, ett mindre problem när man undantar företag med mer än 500 anställda från den här förändringen beträffande ackumulering och 75-procentigt uttag. Sedan utgår jag från att herr Bengtsson i Landskrona och jag är överens om att vi skall behålla livskraftiga småföretag här i landet också i fortsättningen. Det här är ett sätt bland många andra att försöka tillgodose deras legitima behov av förbättrade kreditmöjligheter.
Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona refererar till kapitalmarknadsutredningen. Det var egentligen hans enda argument, såvitt jag uppfattade det. Men frågan är om vi har råd att offra så många småföretag innan denna utredning kommer till stånd. Vi ser ju dagligen hur företag av just dessa kategorier måste läggas ned, många gånger i brist på kapital. Jag ber att få ställa frågan: Har vi råd till detta och när kommer den mycket omtalade utredningen? Kan herr Bengtsson i Landskrona svara på den frågan?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

Det har vi slagit fast många gånger i riksdagen från folkpartiets sida; vi anser att det är ett absolut rimligt krav. Och det är trots allt så, herr Bengtsson, att vi kan inte leva på att tvätta skjortor åt varandra här i landet. Vi lever ju på våra företag, och därför anser vi att denna grupp skall få en rättmätig tilldelning av de kapitalresurser som finns.
Herr talman! Vilka konsekvenser detta får för den övriga kapitalmarknaden är kanske svårt att i detalj gå in på. Jag tror inte heller att herr Bengtsson i Landskrona klarar den saken. Men man kan väl ganska säkert påstå att några större konsekvenser kommer det här inte att få för den övriga kapitalmarknaden — jag tror att det är ett riktigt konstaterande. Sedan har jag inte fått svar på min fråga när vi kan förvänta denna utredning. Det är många företagare som avvaktar det.
Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona säger att alla företag skall fungera väl, oavsett storlek, och det är jag den förste att instämma i. Det är bl.a. därför som jag i motionen har framfört det här kravet på en gräns vid 500 anställda. De som är över den gränsen har i dag möjligheter att utnyttja återlånerätten på det sätt som man ursprungligen syftat till, men det har inte de små företagen. Jag vill alltså avskaffa diskriminerande regler för mindre och medelstora företag — det är vad det är fråga om.

Herr talman! Man kan också läsa vad som står på s. 3 i näringsutskottets betänkande, nämligen att motsvarande andel för, den tredje fondstyrelsen var 0,2 procent, och ställa den siffran i relation till vad som återlånades från andra fondstyrelser. Vad vi har begärt är att de mindre företagen skall få en vidgad återlånerätt ur tredje fondstyrelsen. När herr Bengtsson i Landskrona sedan talar om prioritering är det självklart, som jag sade tidigare, att denna grupp företag betyder mycket även när det gäller att ordna sysselsättning och skaffa fram bostäder och andra nyttigheter för samhället, så de företagen är ju inte helt värdelösa i det avseendet.

Herr talman! För mycket stora grupper av invandrare spelar i den sociala anpassningen till ett nytt land religionen en mycket stor roll. Så var det för Vilhelm Mobergs invandrare, så är det också för dem som kommer nya till vårt land. Den religiösa gemenskapen representerar, särskilt under de första svåra övergångsåren, en viktig förbindelselänk med det gamla hemlandet, och den kan genom den trygghet den erbjuder för många, bli till mycket stor hjälp när det gäller att knyta samman liv och arbete i det nya landet med hemlandets kulturmönster. Den som något lite har avlyssnat invandrarnas beskrivning av sin situation vet att de s.k. invandrarkyrkorna har blivit en naturlig samlingsplats — för många den enda — för att tillgodose grundläggande sociala krav. Detta har också invandrarverket vid flera tillfällen uppmärksammat. Kraven har enligt invandrarverket stegrats i takt med den ökade invandringen. De redovisningar som representanter för invandrarsamfunden gjort inför stat—kyrka-beredningen har bekräftat den omfattande sociala aktivitet som dessa samfund utför. Att inte stödja denna samhällsnyttiga aktivitet skulle såväl ur religionsfrihetssynpunkt som av sociala hänsyn vara otillfredsställande. Det är mot den här bakgrunden som vi i en socialdemokratisk motion har föreslagit ett stöd för att öka förutsättningarna för ekonomiskt svaga församlingar inom invandrarsamfunden att hålla lokaler och erbjuda verksamhet som motsvarar behoven. Jag delar inrikesutskottets syn att den kurativa verksamheten bland invandrarna främst är en angelägenhet för de kommunala myndigheterna. Invandrarna skall i det stycket inte särbehandlas. Däremot är det som utskottet också framhåller viktigt att stödja invandrarnas egna organisationer på grund av den allmänna kontaktverksamhet de bedriver bland invandrarna. Inrikesutskottet har därför vid behandlingen av vår motion biträtt våra önskemål om ett stöd till de religiösa sammanslutningarna inom ramen för övrig organisationsverksamhet bland invandrarna. Utskottet har valt att göra det genom att bygga ut det stöd som utgår över den anslagspunkt som benämns Anpassningsåtgärder för invandrare. Det är enligt min mening — och jag tror också mina medmotionärers — en mycket snygg lösning på ett besvärligt problem. Även om invandrarkyrkorna står för en speciell aktivitet finns det lika lite på det här området som på andra anledning att specialbehandla religiösa organisationer. De vill i allmänhet helst själva samordnas med övriga sammanslutningar. Det som gjorde att vi i motionen begärde ett särskilt anslag, det var att vi menade att anslaget i väntan på utredningsarbete skulle ha provisorisk karaktär. Att som utskottet nu knyta det till en av de tunga anslagsposterna i invandrarverkets driftbudget antar jag att både invandrarverket och motionärer är tillfredsställda med. Invandrarkyrkornas verksamhet får därmed möjlighet att bli bedömd i samspel med övrig försöksverksamhet inom området. Det ökar förutsättningarna för att bedömningen blir mångsidig och övergripande. Vi har goda skäl att anta att pågående utredningsarbete om relationerna mellan staten och trossamfunden skall leda till att invandrarsamfunden får en fastare och med andra organisationer mera jämställd förankring i samhället. Men det ligger några år framåt i tiden. Jag tar därför för givet att invandrarverket är angeläget om att delge 1968 års beredning om stat och kyrka sina erfarenheter av denna försöksverksamhet. Herr talman! Som motionär är det mig en glädje att yrka bifall till inrikesutskottets hemställan.

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande nr 6 behandlas motion nr 1128 angående undervisning för invandrare. Vi vill i vår motion peka på den besvärliga situation som invandrarna befinner sig i på grund av bristande kunskaper i svenska språket, det kulturella och sociala handikapp detta innebär; missförstånd och misstro uppstår lätt på arbetsplatserna mellan å ena sidan invandrarna och å andra sidan såväl arbetsledning som fackliga företrädare och arbetskamrater. Skall vi har kvar invandringen i dess nuvarande form, då måste vi också vara beredda att ordna invandrarnas förhållanden så att de inte upplever sig som diskriminerade och det på så sätt uppstår nya klassklyftor i samhället. Vi har också i motionen pekat på alternativ till invandringen för att tillgodose näringslivets behov av arbetskraft: en utbyggnad av barntillsynen för att möjliggöra för fler kvinnor att gå ut i arbetslivet, anpassning av arbetsplatserna för att de handikappades möjligheter skall förbättras och återanpassning av den äldre arbetskraften, ävenså utläggning av arbeten till sysselsättningssvaga orter. Här är samhället berett att åtaga sig ett betydande ansvar. Företagen verkar dock välja den för dem billigaste och bekvämaste vägen för att tillgodose sitt behov av arbetskraft. Motionärerna menar att arbetsgivaren bör åläggas att ta en större kostnad när det gäller utbildningen i svenska för den invandrade arbetskraften än vad den preliminära överenskommelsen mellan LO och SAF säger. Undervisningen i svenska för invandrare har ökat väsentligt de senaste åren, och kostnaderna bestrids huvudsakligen av anslag från staten, anslag som nu är uppe i omkring 40 miljoner kronor. Vi menar att när samhället åtar sig kostnader för att ge dessa människor avgiftsfri undervisning, så bör arbetsgivarna betala sina invandrade arbetare lön under studietiden så att de, om de så vill, kan bedriva sina studier på arbetstid. Det kan inte vara rimligt att begära att de först skall stå vid sitt arbete hela sitt skift i många gånger ovan miljö och sedan orka med att lära sig ett nytt språk under fritid. Den preliminära överenskommelsen mellan LO och SAF är enligt vår mening alltför förmånlig för arbetsgivaren och innebär ett överförande av kostnader på samhället som rimligtvis borde åligga arbetsgivaren. Vi kräver i vår motion att arbetsgivaren skall betala arbetslön under 200 studietimmar för anställda utlänningar. Utskottet har i sitt utlåtande inte velat ta ställning till sakfrågan på grund av det utredningsarbete som pågår, och det är välförståeligt. Men utskottet har på så sätt alltför lättvindigt avstyrkt motionen utan att uttrycka någon viljeinriktning. Sakfrågan i vår motion anser vi dessutom vara så självklar att någon utredning i den inte vore behövlig. Vi motionärer har inte kunnat utläsa huruvida utskottet har någon mening i denna fråga, och vi hade nog förväntat oss att utskottet i sin skrivning skulle ge uttryck för sin mening. Jag skulle därför vilja fråga utskottets talesman om det verkligen inte i utskottet getts uttryck för någon mening i denna fråga. Jag har, herr talman, inte något yrkande, eftersom jag finner det meningslöst att gå emot ett enigt utskott.

Herr talman! Under flera år har vi i riksdagen haft långa och ingående debatter kring invandrarfrågorna. I år finns det inte någon större anledning till detta, eftersom vi har att behandla ett enhälligt utskottsbetänkande.

Till fru Hansson vill jag säga att utskottet dock har understrukit att detta är en av de allra viktigaste frågorna när det gäller invandrarpolitiken. Jag vill gärna ge den uppfattningen till känna att om vi lyckas förbättra invandrarnas möjligheter att tillgodogöra sig det nya landets språk och erhålla mer ingående kunskaper om vårt samhälle, kommer vi att nå en god bit på väg när det gäller att klara anpassningsfrågorna. Beträffande frågan om hur man skall kunna lösa problemet med språkundervisningen finns för närvarande, som fru Hansson också nämnde, ett förslag från Landsorganisationen och Svenska arbetsgivareföreningen samt ett ännu mer långtgående sådant från invandrarverket. Jag måste säga att de motionärer som står för motionen 1128 hade hamnat någonstans mitt emellan dessa båda förslag. Vi vet i dag inte något om vilket förslag som invandrarutredningen kan komma att framlägga och om det sträcker sig längre än de båda förslag vi för närvarande har. Det är en öppen fråga. Men jag finner det i högsta grad rimligt att vi avvaktar resultatet från den utredning som tillsattes i maj 1968 och som alltså har haft relativt god tid att tränga in i den problematik det trots allt innebär att klara utbildningen för de invandrare som redan finns i landet och för de nytillkommande. Det gäller ändå stora frågor såsom finansieringen, organisationen, lärartillgången, frågan om man skall förorda någon form av obligatorium osv. Det gäller invandrarbarnens och de andra familjemedlemmarnas undervisning. Jag tror inte att man skall försöka förenkla denna problematik, som fru Hansson kanske ändå vill göra i detta sammanhang. Jag vill. också påminna om att anslaget till språkundervisningen har ökat kraftigt under de senaste åren och att det i detta förslag är uppe i 41 miljoner kronor. I ett par motioner har begärts stöd till de religiösa organisationerna för verksamhet bland invandrarna. Inte heller detta är någon ny fråga; den var föremål för en rätt lång debatt vid föregående års riksdag. Från anslaget till anpassningsåtgärder bestrids redan nu kostnader för viss försöksverksamhet bl.a. i form av bidrag till organisationer. KFUM och KFUK har ju också fått sådana bidrag. Det finns även en präst anställd för arbete bland ortodoxa trosbekännare i södra Sverige. Man kan naturligtvis diskutera vem som skall stå för de kurativa insatserna för invandrarna. Utskottet har understrukit att det i första hand ankommer på kommunernas sociala organ att svara för den i egentlig mening kurativa verksamheten. Även herr Zachrisson har understrukit detta. Kommunerna har också redan i stor utsträckning påtagit sig ansvaret för invandrarnas anpassning, och jag vill i detta sammanhang erinra om att det händer en hel del på det kommunala området. Inrättandet av informationsbyråer för tolkhjälp, rådgivning och annan verksamhet är en av de viktigaste åtgärderna för att ge invandrarna stöd och hjälp. Det allra största värdet ligger kanske i att invandrarna har fått en självklar träffpunkt genom dessa byråer. De kan slussas in i språkundervisning och i föreningar, och de kan få kontakt med fackföreningar osv. Eftersom motionärerna har tagit upp lokalfrågan vill jag framhålla att kommunerna i de allra flesta fall är ganska generösa gentemot invandrarföreningarna och ofta ställer lokaler till deras förfogande kostnadsfritt. Invandrarföreningarna använder också dessa lokaler för religiös verksamhet och lokalerna utrustas ofta för att kunna användas för detta ändamål. Det är riktigt att samhället ställs inför svårlösta problem när det gäller att underlätta invandrarnas anpassning och klara en rimlig service i olika hänseenden. Även om utskottet anser att det i princip ankommer på olika samhällsorgan att svara för exempelvis den kurativa verksamheten bör det inte utesluta att religiösa och andra sammanslutningar kan behövas i detta arbete bland invandrarna. Nu har utskottet tillgodosett motionärernas önskemål genom att invandrarverket får disponera ytterligare medel för den försöksverksamhet som redan har påbörjats och anslaget har uppräknats med 325 000 kronor utöver Kungl. Maj:ts förslag. Även i detta sammanhang vill jag understryka att det under denna punkt sker en kraftig uppräkning i övrigt och att anslaget till anpassningsåtgärder uppgår till över 4 miljoner kronor.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
Herr talman! Jag vill bara säga till fru Hörnlund att jag inte tycker att jag har förenklat det hela. Jag har i stället uttryckt min förståelse för att utskottet inte nu har tagit någon definitiv ställning. Men även om man väntar att en utredning inom en snar framtid skall lägga fram sina förslag behöver det inte hindra utskottet från att uttrycka sin meningsinriktning — om utskottet ställer sig positivt eller negativt till motionärernas önskemål. Det innebär ju inte att man tar någon definitiv ställning till dessa önskemål.
Herr talman! Utskottet har tagit ställning så till vida att man anser att språkundervisningen är av allra största vikt och att man måste försöka klara den delen. Det tycker jag är det väsentliga i detta sammanhang. Men vi har också velat vänta på den utredning som verkligen har kunnat tränga in i dessa frågor.

Herr talman! Frågan om bidrag till invandrarkyrkorna behandlas i det föreliggande betänkandet från inrikesutskottet, men frågan kommer senare att tas upp även i kulturutskottet, där det bl.a. föreligger en centermotion om bidrag till dessa invandrarkyrkor. Jag beklagar att utskotten i fråga inte har tillvaratagit den möjlighet som riksdagsordningens 42 §8 medger. Enligt den paragrafen kan ett ärende beredas gemensamt av deputerade i sammansatt utskott, som sedan avger betänkande till riksdagen. Man har inte heller begagnat sig av möjligheten enligt 42 § att överflytta ärendet till annat utskott. Om detta hade skett hade vi fått en samordnad behandling av ärendet, vilket kunde tänkas ha betydelse för själva sakfrågan; vi borde då ha kunnat räkna med en bred uppslutning här i kammaren. Nu kan man bara hoppas att den kommande behandlingen av ärendet motsvarar de intentioner och önskemål som företrädare för olika partier har framfört i sina motioner. Den uppräkning av anslaget till anpassningsåtgärder som skett med 325 000 kronor är trots allt en mycket positiv sak. Jag vill emellertid beklaga att motionen 1144 av fru Söder och fröken Eliasson om anslag till invandrarverket för inrättande av en informationsbyrå inte har tillstyrkts av utskottet. Anpassningsproblemen både för invandrarna och vår egen befolkning är mycket stora och ytterligare information är nödvändig. Genom kontakt med invandrare har jag fått inblick i förhållanden, som jag helt enkelt inte trodde var möjliga i vårt samhälle. Invandrare utsätts för misstänksamhet och kontroll både av enskilda människor och institutioner, varigenom de förorsakas svårigheter, lidande och sjukdom. Jag har emellertid inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! I föreliggande betänkande från inrikesutskottet behandlas motionerna 518 och 1144. Den förstnämnda motionen tar upp frågan om undervisning av invandrarbarn i svenska språket redan i förskoleål Jag vill helt kort konstatera att detta bara är en liten del av det oerhört stora behov av undervisning som föreligger och som nyss har berörts av andra talare. Att vi i vår motion pekat just på behovet hos de yngsta åldrarna, får ses mot den bakgrunden att man måste börja tidigt med att förbereda barnen i invandrargrupperna för den obligatoriska skolgången, så att deras redan då förekommande anpassningssvårigheter inte där ytterligare förstärks. Det är av största betydelse att ungdomarna på ett tidigt stadium ges de bästa förutsättningar att tillgodogöra sig de möjligheter som det svenska utbildningsväsendet erbjuder. För närvarande är det bara 15 procent av invandrarbarnen som går vidare i någon utbildning över grundskolenivå mot 85 procent av barn till infödda svenskar. Utskottet konstaterar att försöksverksamhet, som föreslås i vårt motionsyrkande, redan pågår med svenskundervisning i förskolan av invandrarbarn. Detta är glädjande, och de erfarenheter som denna verksamhet ger bör snarast leda till en reguljär insats på detta område. Utskottet förväntar sig också en utbyggnad inom den närmaste framtiden. I vår motion har vi tagit upp frågor som rör information, både direkt till invandrarna och till myndigheter och allmänhet. Händelser, bl.a. under de senaste veckorna, har understrukit behovet av att invandrarproblematiken ägnas större uppmärksamhet. Saklig information i dessa frågor genom många olika kanaler måste föras ut till en bred allmänhet. Vi måste på allt sätt förebygga att en opinion bildas, som i invandrargrupperna ser en belastning för vårt land och som på grund av otillräcklig insikt inte förstår att dessa grupper som helhet är en tillgång för vår arbetsmarknad liksom att de ger ett värdefullt tillskott till vårt kulturella liv. Vårt yrkande i motionen om en avsevärd förstärkning av informationssektorn på invandrarverket är grundat på det faktum att behovet av en samordnande och rådgivande instans i dessa frågor är mycket stort i de kommuner som har en stor invandring. Många kommuner har tagit initiativ och inrättat servicecentra för invandrare och gjort andra liknande arrangemang. En informationsbyrå centralt på invandrarverket skulle kunna fylla en viktig funktion som samordnare och rådgivare till kommunerna samt till andra myndigheter. Många här kan säkert verifiera att behovet är speciellt stort på den sociala sektorn. Det är i varje fall min erfarenhet från min egen kommun. Som utskottet framhåller är de största ekonomiska insatserna för invandrarna fördelade på många olika sektorer i samhället, vilket enligt min mening understryker det behov av samordning som en informationsbyrå skulle tillgodose. Jag skall dock i dag låta mig nöja med det ytterligt blygsamma tillskott som informationssidan får med de två tjänster som Kungl. Maj:t föreslår, eftersom jag noterar att utskottet understryker vikten av en effektiv information och finner anledning återkomma i frågan, vilket kan ge ett visst hopp om en förändring i positiv riktning nästa gång vi behandlar ärendet. Jag är väl medveten om att den ekonomiska situationen nu varit det mest utslagsgivande. Inrikesutskottets betänkande inleds med en statistik över invandringen under de senaste nio åren. Där kan man konstatera att bruttoinvandringen av icke-nordbor har undergått mer än en fördubbling under de senaste två åren. Detta faktum är av största vikt när man bedömer behovet en utökning av det antal språk som Invandrartidningen utges på. I vår motion har vi yrkat på en ökad medelsanvisning för att kunna utvidga antalet utbildningsspråk, vilket för närvarande är endast fem. Invandrarverket föreslår tio. Vårt yrkande skulle kunna ge utrymme för ytterligare två, tre språk utöver de fem som vi nu har. Det skulle visserligen vara ett blygsamt tillskott — vi är medvetna om att många språkgrupper fortfarande står utanför och att ett stort antal invandrare alltså av språkskäl inte nås av tidningen och därmed går miste om värdefull samhällsinformation som den har möjlighet att ge. Departementschefen anför att en höjning av prenumerationsavgiften kan skapa utrymme för en utökning av antalet utgivningsspråk. Jag tycker för min del att det är att springa ifrån sitt ansvar litet väl lättvindigt. Det måste när det gäller denna publikation vara en angelägen uppgift för samhället att genom ett ökat stöd till Invandrartidningen göra det möjligt att utöka antalet kanaler, som jag tidigare nämnde, att föra ut information som är väsentlig både ur den enskilde invandrarens och samhällets synpunkt. Utvecklingen under det kommande året får visa om den anvisade vägen ger Invandrartidningen underlag för ett ökat antal utgivningsspråk. Om inte, finns det anledning att återkomma på den här punkten. Jag har därför inget eget yrkande på denna punkt, utan yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I fjol väcktes i riksdagen en folkpartimotion om ett stöd på 1 miljon kronor till invandrarkyrkorna och en broderskapsmotion om provisoriskt stöd bl.a. till invandrarkyrkorna. Motionerna avslogs av en majoritet bestående av samtliga kommunister, alla socialdemokrater så när som på tolv, en centerpartist och två folkpartister. I år föreslår ett enhälligt inrikesutskott en uppräkning av anslaget för anpassningsåtgärder med 325 000 kronor med anledning av dels en broderskapsmotion, dels en folkpartimotion om stöd till invandrarkyrkorna. Detta är glädjande. Jag hoppas att bakom den nya inställningen från riksdagsmajoritetens sida ligger en förändrad syn och en mera positiv värdering av invandrarkyrkorna och deras sociala och kurativa insatser.

Herr talman! Inrikesutskottets betänkande nr 6 berör invandringspolitiken jämte i ärendet avlämnade motioner. Såvitt jag kan bedöma har utskottet varit generöst i sitt yttrande, även om motionerna icke, i det skick de föreligger, kunnat tillstyrkas. Utskottets skrivning är emellertid i flera avseenden positiv, och motionärerna bör kunna känna en viss tillfredsställelse. Sålunda har utskottet föreslagit riksdagen besluta om ett förslagsanslag till invandrarverket på 10 855 000 kronor, för omhändertagande av flyktingar ett förslagsanslag på 15 miljoner kronor, till anpassningsåtgärder för invandrare ett reservationsanslag på 4 050 000 kronor samt till undervisning för invandrare i svenska språket ett förslagsanslag på 41 miljoner kronor. Motionerna nr 37 och 285 med herrar Zachrisson respektive Wikström som första namn har yrkat på bidrag till invandrarkyrkorna med en halv respektive en miljon kronor. De motionerna har utskottet icke ansett sig kunna tillstyrka, men har samtidigt höjt departementschefens förslag till bidragsgivning med 325 000 kronor, varför invandrarverkets äskanden i det avseendet kunnat i sin helhet tillstyrkas. Att invandrarkyrkorna får sin del av den kakan förutsättes. Även tidigare år har bidrag givits till den verksamheten från invandrarverkets sida. Den största utgiftsposten hänför sig till undervisningen i svenska språket. Det är väl också en synnerligen angelägen sak att utlänningarna så snabbt som möjligt lär sig tala svenska nöjaktigt. Först då så skett kan de känna mera samhörighet med det svenska samhället och även få de kontakter som är nödvändiga för fortsatt trivsel. Eftersom Olofström, min hemort, sannolikt är en av landets mest utlänningstäta platser, relativt sett, med ett 25-tal nationer och mer än var femte person utlänning, så är det helt naturligt att jag kommit invandrarfrågorna ganska nära även på hemmaplan. Det är därför med stor tillfredsställelse jag noterat inrikesutskottets positiva inställning till nu behandlade frågor. Utan att närmare gå in på övriga motioner och motivera utskottets ställningstagande i de speciella fallen ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 6, punkterna 1—4.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i denna debatt. Här har ju en rad mer eller mindre nöjda motionärer redovisat sin inställning, och fru Hörnlund har redogjort för utskottets motiv att avstyrka några av motionerna. Skälet till att jag gick upp var det påpekande som fru Jonäng gjorde och där det fanns en underton av anmärkning mot handläggningen av ärendet. Fru Jonäng påpekade fullt riktigt att det i kulturutskottet ligger en motion från centerpartiet, som berör frågan om anslag till invandrarkyrkorna. Men anledningen till denna handläggning är att centerpartimotionen är skriven på ett sådant sätt att den måste behandlas av kulturutskottet. Folkpartimotionerna hade riktiga klämmar och hamnade i rätt utskott liksom de socialdemokratiska motionerna, där det gällde både anslaget till invandrarkyrkorna och anslaget till trossamfunden. Jag vill också redovisa att denna handläggning har skett i samförstånd mellan utskotten, både på sekreterarnivå och genom kontakter mellan ordförandena i respektive utskott. Fru Jonäng och jag kanske ändå kan vara överens om att det viktigaste inte är att centerpartimotionens nummer står angivet i detta betänkande, utan det viktiga är att anslaget till anpassningsåtgärder har ökats, så att också kyrkorna får bättre möjligheter att hjälpa invandrarna.
Herr talman! Jag instämmer i vad herr Eriksson i Arvika säger att sakfrågan givetvis är det viktigaste. Det viktigaste är att invandrarkyrkorna får det bidrag som vi önskar från olika partier här i riksdagen. Men jag finner ändå handläggningen anmärkningsvärd. Centerpartimotionen tar ju också upp frågan om bidrag till invandrarkyrkorna, och denna fråga kommer alltså att behandlas av två olika utskott. Sakfrågan hade nog vunnit på en gemensam behandling av samtliga motioner.
Herr talman! Låt mig än en gång understryka att denna handläggning har skett efter samråd både mellan sekreterarna i de båda utskotten och mellan den centerpartistiske ordföranden i kulturutskottet och mig.

Herr talman! Närmast har jag begärt ordet för att något kommentera trepartimotionen nr 1175, under vilken återfinnes mitt namn. I denna motion har vi motionärer gett vår principiella anslutning till förslaget om den nya skattelagstiftningen, vars syfte är att bättre beivra skattebrotten. Vi biträder således förslaget om påföljd i form av administrativa avgifter, skatteeller avgiftstillägg och förseningsavgift, fastställda i första hand av de lokala skattemyndigheterna. Vidare framhåller vi i motionen att detta betyder att en ny betydande arbetsuppgift läggs på den lokala skattemyndigheten. Detta har också särskilt understrukits av vissa remissinstanser, främst av lagrådet som på denna punkt framhöll följande: ”Utan att ingå på några detaljer vill lagrådet erinra om att tillämpningen av de nya bestämmelserna torde komma att ställa avsevärda krav på de lokala skattemyndigheterna som hittills icke haft liknande uppgifter. En förutsättning för reformen är enligt lagrådets mening att dessa skattemyndigheter erhåller kvalificerad personal och tillgång till biträden med juridisk utbildning samt att anvisningar utfärdas för åstadkommande av en likformig och rättvis tillämpning.” Nå, vilken personalförstärkning får nu de lokala skattemyndigheterna? Jo, 48 fögderiassistenter och 26 biträden. Denna förstärkning berör endast 33 av landets 122 lokala skattemyndigheter. 89 fögderier erhåller ingen som helst förstärkning. En sådan ordning skulle kunna accepteras om fögderierna förut vore väl tillgodosedda med kvalificerad personal, men förhållandet är det direkt motsatta. Sedan länge är nämligen arbetssituationen hos de lokala skattemyndigheterna hårt pressad, och allvarliga svårigheter föreligger att kunna bemästra myndigheternas hittillsvarande arbetsuppgifter. Här tillkommer att nya skatteregler införts fr.o.m., årsskiftet. Detta har inneburit ytterligare påfrestningar, då myndigheterna haft att söka tillgodose allmänhetens behov av ökad information på skatteområdet. Tyvärr har resurserna varit otillräckliga för att möta detta behov och fullgöra den utomordentligt viktiga informationsuppgiften på ett tillfredsställande sätt. Föreningen Sveriges fögderichefer har i augusti i fjol till chefen för civildepartementet framfört sin allvarliga oro över de otillfredsställande personalförhållandena hos de lokala skattemyndigheterna. Herr talman! Enligt min och mångas uppfattning kan det inte anses vara välbetänkt att låta den nya lagstiftningen träda i kraft under nu rådande förhållanden, dvs. innan de lokala skattemyndigheterna tillförts för den nya uppgiften erforderlig personal. De båda utskotten anser jag inte har tagit tillräckligt allvarligt på rättssäkerhetsfrågan. Som exempel vill jag endast nämna skatteutskottets uttalande att de föreslagna befrielsegrunderna bör tillämpas generöst i inledningsskedet, varför tillämpningen av bestämmelserna i vart fall övergångsvis blir förhållandevis enkel. Det låter knappast lugnande. De båda utskotten har — om jag förstått situationen rätt — låtit lugna sig med att, även om den nya lagen träder i kraft den 1 januari 1972, de lokala skattemyndigheternas arbete med tillämpningen av den kommer att i huvudsak äga rum först under budgetåret 1972/73. Därför har man åtnöjt sig med att hänvisa till att eventuell extra arbetskraft kan erhållas från länsstyrelserna och att vissa anslag står till Kungl. Maj:ts disposition. Den som känner förhållandena vet väl hur begränsade möjligheterna är att erhålla erforderlig extra arbetskraft från länsstyrelserna. Liksom mina kolleger anser jag att man har tagit för lätt på frågan om kvalificerad personal. Med det ansvar som fögdericheferna känner för att de skattskyldiga skall kunna påräkna en behandling som fyller hittills som naturligt ansedda krav på rättssäkerhet har de inte kunnat tillstyrka att lagstiftningen sätts i kraft förrän fögderierna erhållit erforderlig personalupprustning. Som läget nu är — här föreligger enhälliga utskottsbetänkanden — kan jag för min del endast med skärpa understryka de synpunkter som anförs i de särskilda yttrandena. Främst vill jag då instämma med fröken Ljungberg och herr Adolfsson, när de framhåller att om den nya skattebrottslagen skall kunna mötas med tilltro till rättssäkerheten, så är det en förutsättning att reformen underbygges av en genomtänkt administrativ organisation. De framhåller vidare att de kunnat biträda civilutskottets bedömning i frågan därför att den uttryckligen gäller förhållandena för budgetåret 1971/72. Det synes dem emellertid angeläget att understryka nödvändigheten av att civildepartementet noga följer utvecklingen, så att full klarhet kan föreligga nästa år om vidtagna åtgärder i fråga om personella och ekonomiska resurser är till fyllest för att tillgodose rättstrygghetskravet. Herr talman! Jag har inte kunnat underlåta att delge kammaren min bestämda uppfattning att det är direkt olämpligt att sätta den nya lagen i kraft innan de lokala skattemyndigheterna erhållit för reformen erforderliga resurser.

Herr talman! Det har ju rått betydande enighet när det gäller de här frågorna i stort, nämligen om att vi skall gripa oss an med dessa frågor och också om det sätt på vilket vi skall gripa oss an dem. Det visar de motioner som har väckts och som inte varit av mera principiellt slag, och det framgår också av enigheten bakom skatteutskottets betänkande. Jag tycker att det är väldigt glädjande att vi inte behöver ha någon debatt kring dessa frågor i stort utan att vi bara kan konstatera att det inte är en dag för tidigt att man verkligen gör någonting.

Jag har tänkt ta upp den sak som finns omnämnd i det särskilda yttrandet från folkpartisterna i skatteutskottet, men dessförinnan vill jag något beröra det som herr Schött talade om. Herr Schött är verkligen en sakkunnig person när det gäller behandlingen av dessa frågor, eftersom han är verksam på just det området, och jag måste tillstå att jag kände mig en aning oroad när han uttalade sig kategoriskt om att utskottet tagit för lätt på detta. Jag vill gärna ge till känna att när vi inom utskottet diskuterade dessa frågor blev vi överens om att vi fick lov att lita till de uppgifter som lämnades av de föredragande från finansdepartementet. Vi måste lita på deras bestämda försäkran som skulle lämna sakkunniguppgifter att det skulle komma att finnas tillgång till kvalificerad personal i tillräcklig utsträckning. Jag hoppas att de uppgifterna skall vara hållbara, att det inte kommer att visa sig att uppgifterna tagits direkt ur luften, så att herr Schött får rätt. Men det finns anledning, inte minst efter herr Schötts inlägg, att särskilt stryka under hur viktigt det är med en tillräckligt hög mobiliseringsgrad på taxeringsväsendets område. Sedan vill jag gärna peka på en sak som skatteutskottet behandlat på s. 70 och som rör medhjälp och felaktig kontrolluppgift. Det står där att underlåtenhet att lämna kontrolluppgift inte kan bli betraktat som skattebrott. Däremot kan den uppgiftsskyldige i sådana fall bli straffad för medhjälp till skattebrott. Jag vill gärna ha nämnt detta, eftersom det tydligen fortfarande finns så många som tror att det är fullt all right att anställa människor, inte minst i hemmen för olika uppgifter, utan att över huvud taget inleverera skatt eller lämna några kontrolluppgifter. Det är också ur den anställdes synpunkt mycket otillfredsställande med tanke på ATP och dylikt. Därför förtjänar det att understrykas att det är ett straffansvar även för den underlåtenheten. Till sist, herr talman, några ord om den fråga som är berörd i det särskilda yttrandet. Utredningen har i sin skrivning gjort några mycket riktiga uttalanden, när man säger att man egentligen skulle ha velat infoga detta straff i den allmänna straffrätten. Man menar att dessa brott därigenom skulle få en allvarligare karaktär, och man skulle hos allmänheten skapa en annan syn på denna brottslighet än den som folk för närvarande har, och det tycker jag är ytterst angeläget. Utredningens motiveringar för att man inte går fram på den linjen väger enligt mitt sätt att se mycket lätt. Man talar bara om svårigheterna att komma fram rent systematiskt och inrangera dessa bestämmelser i brottsbalken samt åstadkomma en lämplig kapitelindelning. Det är alldeles för lätta motiveringar när det gäller de starka önskemål som utredningen själv faktiskt har understrukit. På samma sätt handlar departementschefen. Han skriver, och jag tycker att det finns anledning att instämma helt och hållet i det, att han skulle finna det principiellt mycket tilltalande om den allmänna straffrätten fick omfatta även skattebrott. Han säger på samma sätt att därigenom skulle de även i allmänhetens ögon få en allvarligare karaktär. Men tyvärr avfärdar departementschefen ungefärligen som utredningen denna väg närmast bara med formella yttre motiveringar om de svårigheter som det skulle medföra att systematiskt inrangera detta i brottsbalken. Jag tycker att dessa motiveringar är otillräckliga. Det är ett angeläget krav att verkligen få till stånd en annan värdering av brott av denna typ. Det finns människor i detta land — de är tyvärr inte så få — som anser inte bara att det inte är brottsligt eller inte något särskilt socialt nedsättande att göra sig skyldig till just skattebrott utan att det rent av är något tufft som man kan ha anledning att närapå beundra. Jag tycker att där finns det anledning till en omvärdering hos oss alla i landet, och den omvärderingen får man inte till stånd om man på detta sätt med mera yttre formuleringar bara går ifrån den väg som enligt allas uppfattning — även utskottets — kan ha en viss betydelse just för att åstadkomma denna omvärdering som vi önskar. Jag har inte velat vara med på en reservation, eftersom jag ändå vill uttrycka glädje över att skatteutskottet i sin helhet skrivit positivt i denna riktning. Men jag hade önskat att skatteutskottet i stället skulle direkt gjort en beställning hos Kungl. Maj:t om att snarast möjligt få dessa bestämmelser inrangerade i brottsbalken. Jag vill hoppas att Kungl. Maj:t i varje fall efter de uttalanden som finns både i utskottets betänkande och ännu starkare markerat i det särskilda yttrandet så snart som möjligt verkligen griper sig an med detta arbete.

Herr talman! Min avsikt är inte att yttra mig i sakfrågan utan bara att reagera mot ett uttalande på s. 69 i utskottsbetänkandet som jag tycker är alltför djärvt. Det står där: ”Mot bakgrunden av samhällets fiskaliska och ekonomiska intressen måste de allmänpreventiva synpunkterna komma i förgrunden.” Det är en gammal tvistefråga om allmänpreventionen skall dominera — det vill säga lagens syfte att avskräcka andra från brott — eller individualpreventionen — det vill säga syftet att avskräcka den som en gång har begått brott från att fortsätta. I detta sammanhang gör nu utskottet ett kategoriskt uttalande till förmån för allmänpreventionen. Därvid åberopas samhällets fiskaliska och ekonomiska intressen. Men varför skall samhället på detta sätt ställas i förgrunden? Är det en rest från den gamla tanken på staten såsom höghetsbärare, vilket förr i världen föranledde stränga straff för majestätsbrott? Det kan det ju inte vara. Är anledningen den att samhället är mer oskyddat än enskilda? Så kan det inte heller gärna vara. Det måste alltså vara någonting annat — jag vet inte riktigt vad. Den enskilde torde i själva verket vara mycket mer sårbar än samhället — den enskilde som t.ex. blir berövad sina arbetsredskap, sin bil eller någonting annat eller rent av blir överfallen och misshandlad. Han kanske ingenting har att falla tillbaka på. Han får inte ens någon ersättning från det allmänna; en viss sådan har nyligen ställts i utsikt, men vi har ännu inte sett hur det blir med den. Kan ett uttalande av den art som utskottet här gör, så generellt och svepande, till förmån för renodlat allmänpreventiva synpunkter undgå att påverka den fortsatta kriminalpolitiska debatten i detta land? Jag tror att den enskilde som blir utsatt för brott föga låter sig tröstas av att man för den brottsling som har förgripit sig på honom tillämpar individualpreventionen och inte allmänpreventionen. Så bara några ord till, herr talman, eftersom finansministern nu kom in i kammaren. Här har nämnts att det skall bli en omfattande informationsverksamhet. Jag vill gärna säga, herr finansminister, att den verksamheten bör börja rätt snart. Visserligen träder denna lag i kraft den 1 januari 1972, men för de enskildas vidkommande trädde den i kraft den 1 januari 1971 beträffande sådana detaljer som anteckningar och noteringar som skall ligga till grund för anmälningar, deklarationer och olika uppgifter till myndigheterna. Därför bör den upplysningskampanj som ställs i utsikt sättas i gång inte i januari eller februari 1972 utan nu, om den skall få någon effekt. Detta särskilt med tanke på att här blir det fråga om sanktioner för handlingar som tidigare inte varit föremål för sanktioner, t.ex. för sent ingivande av deklaration.

Herr talman! Som utskottets talesman skall jag inte polemisera mot de föregående talarna. Det har inte framställts några principiella eller andra allvarliga anmärkningar mot reformen eller utskottets betänkande. Jag tycker att reformen är mycket angelägen, och eftersom utskottet har varit enigt bör vi visa samma enighet i kammaren — det har säkerligen stor betydelse för reformens praktiska genomförande. Den kommer då att bli bättre mottagen.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
Herr talman! Jag skall också i stort sett inskränka mig till att betona den stora enighet som har rått i skatteutskottet vid behandlingen av propositionen 10. Det är naturligtvis en styrka när man söker förverkliga en reform av det här slaget. Precis som det har sagts av tidigare talare finns det anledning att lägga utomordentlig vikt vid att de skatter och avgifter som beslutats för att täcka samhällets utgifter — både statens och kommunernas — också tas ut enligt de av samhället i demokratisk ordning fastställda reglerna. Det finns ju vissa beräkningar som talar sitt tydliga språk om att så inte sker i tillfredsställande omfattning i dag. Man har vidare anledning att understryka — som också gjorts här — betydelsen av att lagöverträdelser av ekonomisk karaktär, i det här fallet riktade mot samhället, inte förringas och betraktas på annat sätt än andra brott. Det får inte vara en sport att lura samhället på de medel som det har beslutats om. Men detta kräver naturligtvis förutom enhälligheten, som är en styrka när vi för ut reformen i dess tillämpning, att vi markerar — vilket också har gjorts här förut — att det måste finnas ordentligt med personal för att klara den tillämpningen. I utskottet har vi fått reda på att man kan kasta in ny personal för att se till att detta verkligen fungerar. Det är angeläget att det löftet också står fast framöver.

Jag vill understryka — och jag skulle här kunna tala mycket längre — andemeningen i de motioner som har väckts från centerpartihåll, nr 1201 av herrar boo och Jonasson och nr 1202 av herr Börjesson i Falköping, när det gäller att betona vikten av att informationsverksamheten verkligen blir bättre. I övrigt, herr talman, inskränker jag mig till att yrka bifall till skatteutskottets hemställan.